Fru talman! Jag håller med herr Arne Geijer om en sak, nämligen att det här är en oerhört allvarlig fråga. Men skall allvaret i frågan leda oss till tystnad? Herr Geijer sade ju att man var klar över det felaktiga som händer i Sovjetunionen, men man vill inte att det skall sägas något om det. Han avstyrker förslaget om att riksdagen skall göra ett uttalande och han vill inte heller begära att regeringen i lämpliga former skall aktualisera frågan. När herr Geijer säger att ett uttalande inte skulle ha någon effekt eller kanske t.o.m. en negativ effekt, då avskriver han den verkan en världsopinion kan ha. Det är ju inte sagt att inte världsopinionen har någon verkan på Sovjetunionen därför att det är en diktatur. De flesta diktaturer är känsliga för kritik och kan tvingas till eftergifter. Enligt min mening är den sovjetiska diktaturen inget undantag. Herr Geijer sade också i sitt som jag tycker något motstridiga anförande att man på sovjetiskt håll var väl medveten om Sveriges och den svenska regeringens inställning. Visst har den svenska regeringen fördömt brott mot mänskliga rättigheter i allmänna formuleringar, men man har inte direkt påtalat de övergrepp som nu sker i Sovjetunionen mot vissa religiösa grupper. Herr Geijer har i utrikesutskottet sagt att han inte heller vill att riksdagen skall uttala sin oro över situationen i Sovjetunionen. Den inställningen står i bjärt kontrast mot vad den dåvarande norske utrikesministern Cappelen sade när norska stortinget diskuterade den här frågan förra året. Han refererade till brevet från de 17 000 litauiska katoliker som hade protesterat till FN, och han förklarade att norska regeringen också kunde tänka sig aktioner på bilateral väg i fråga om länder där diskriminering och förtryck råder.

Fru talman! Herr Arne Geijer polemiserade mot mitt yttrande att de metoder vi kunde använda oss av också skulle användas. Han kom till slutsatsen att ett riksdagsuttalande skulle få en negativ effekt. Vi som står bakom motionen tror naturligtvis tvärtom. Vi tror att ett enhälligt uttalande från den svenska riksdagen är en markering och en betydelsefull del i skapandet av en aktiv världsopinion mot religionsförföljelserna i Sovjet. Vi tror att detta är en lämplig metod att använda och en lämplig form att framföra våra protester! Ett sådant beslut skulle ju också innebära ett uppdrag åt regeringen att aktualisera dessa frågor i bilaterala förhandlingar när så kan vara lämpligt. Till herr Arne Geijer vill jag säga att jag inte kritiserade Broderskapsrörelsen i en enda mening. Jag bara ställde i mitt anförande den fråga som jag återigen skall be att få ställa: Skall vi alltså behöva uppleva den situationen vid den kommande voteringen att de svenska socialdemokraterna inklusive Broderskapsrörelsens representanter, eventuellt med kommunisternas hjälp, skall låta riksdagen besluta att några speciella åtgärder inte behöver vidtas? Svaret på frågan får vi inte förrän vid omröstningen.
Fru talman! Herr Wirmark måste ha missuppfattat mig när han nu i en replik säger — med hänvisning till vad som står i reservationen — att jag avstyrker vad jag själv föredrog. Ja, jag avstyrker reservationen, men vad jag sade i mitt anförande var att det ligger väldigt mycket i den formulering som återges i de rader jag föredrog, nämligen att man bör finna lämpliga former för att aktualisera den här frågan. Jag står fast vid att man bör finna dessa lämpliga former men jag säger fortfarande att den lämpliga formen i det här fallet och på nuvarande stadium är att icke göra ett uttalande från riksdagens sida. Däremot skulle jag välkomna bilaterala överläggningar angående detta om sådana kan komma i fråga, vilket jag hoppas skall vara möjligt. Det är detta jag vill framhålla i sammanhanget, och därmed hoppas jag att ha klarat ut missförståndet från herr Wirmarks sida.

Fru talman! Anledningen till att det blev en reservation i utskottsbetänkandet var ju ändå att majoriteten i utskottet med herr Geijer i spetsen inte ville nämna Sovjetunionen vid namn och peka på de specifika förhållandena där. Vi har i vår reservation begärt att riksdagen anmodar regeringen att på lämpligt sätt aktualisera den här frågan. Man kan inte komma ifrån att häri ligger en klar skillnad. Jag frågade herr Geijer tidigare om skälen till att man har den här inställningen. Han sade då att man inte skall göra något uttalande eftersom det troligtvis inte har någon effekt. Jag vill påpeka att går man in för den principen, då måste man också beakta en annan sida av saken. Skall vi tillämpa principen att inte öppet reagera från svensk sida mot diskriminering och mot brott mot mänskliga rättigheter var de än äger rum? Skall vi mäta med olika mått, göra ett slags effektivitetsbedömning? Skall vi uttala oss där det är ofarligt? Blir inte detta väldigt godtyckligt, herr Geijer? Skall vi avstå från kritik av Sovjetunionen därför att det är en stormakt och därför att vi inte vill störa grannskapsförbindelserna? Som utrikesministern sagt tidigare — tystnad kan missförstås. Jag har inte förstått på vilka grunder utrikesutskottet och herr Geijer vill att man skall iaktta tystnad speciellt i detta fall.
Fru talman! Jag vill helt kort återge vad jag redan framhöll i mitt första anförande. Det är människor vi vill hjälpa i det här fallet. Vi hjälper inte människorna med att riksdagen uttalar sig. Kanhända vi ger den hjälpen till de människor som berörs om det går att få till stånd bilaterala överläggningar. Om inte det ger något resultat är riksdagen naturligtvis fri att återkomma och göra de uttalanden som man finner lämpliga. Då har vi emellertid — som jag bedömer det — passerat ett stadium då vi hyser förhoppningar om att kunna ge hjälp till de människor det är fråga om. Det är detta som är skiljelinjen mellan utskottets majoritet och minoritet. Minoriteten har en övertro på att om Sveriges riksdag gör ett uttalande och man meddelar Sovjetregeringen detta så kommer denna regering att omedelbart efterkomma våra önskemål. Om det vore så lätt i utrikespolitiken så skulle många problem kanske vara lösta och många problem aldrig uppstå. Jag tror inte att det är så. Tvärtom, livet är ganska komplicerat i det här avseendet. Med vad jag här sagt yrkar jag ännu en gång bifall till utskottets betänkande.
Fru talman! Den kristna gemenskapen kan ibland ta sig underliga uttryck. Herr Stålhammar har vid ett par tillfällen anklagat Broderskapsrörelsen för att den skulle svika sin kristna bekännelse i en fråga, som vi under många år har drivit och för närvarande också driver mycket hårt. Jag tycker att det är onödigt att göra sådana påhopp. Jag har en känsla av att man vill göra inrikespolitik av en allvarlig utrikespolitisk fråga. Har man då inte kommit något på sned i sitt agerande? Om det är meningen att denna debatt skall utnyttjas i opinionsbildande syfte i den kristna pressen, hoppas jag att man i saklighetens namn också tar med Arne Geijers anförande med dess balanserade ton. Vi har inom broderskapsgruppen studerat utrikesutskottets betänkande nr 6 mycket noga. Det mest förvånande är egentligen att utskottet inte har lyckats åstadkomma ett enhälligt betänkande. Om man i de berörda länderna skulle känna sig sårad av uttalanden från oss, skulle ett enhälligt betänkande ha stor tyngd. Det hade ju varit betydligt bättre om det varit enighet i kammaren i stället för en sådan diskussion som vi fått uppleva i denna fråga. Från Broderskapsrörelsen arbetar vi på olika sätt. Vi har uppvaktat ambassadörerna i berörda länder. Vi har tillsatt en studiegrupp, som mycket noga skall följa upp denna fråga och skapa det grundmaterial som erfordras för att angripa den med förnyad kraft. I övrigt höll vår förbundsordförande Evert Svensson bara för några månader sedan ett anförande där han belyste dessa frågor. Herr Stålhammar hade alltså absolut inte behövt tvivla om var Broderskapsrörelsen står. Vi kommer att rösta för utrikesutskottets majoritetsförslag.
Fru talman! Ett yttrande blir inte mer sant därför att man upprepar det flera gånger. Herr Jadestig påstår att jag har angripit Broderskapsrörelsen. Jag har icke angripit Broderskapsrörelsen. Jag ställde en fråga: Hur kommer Broderskapsrörelsen att rösta i den här omröstningen? Nu har vi fått svaret av herr Jadestig. Själv hade jag sett det som naturligt att Broderskapsrörelsens representanter som ett led i de ansträngningar jag vet att man gjort för att skapa opinion mot religionsförtrycket i Sovjetunionen också hade stött denna reservation som i sig också är ett viktigt led i denna opinionsbildning.

Fru talman! Kant säger på ett ställe att det enda absolut goda som finns är en god vilja. Jag tror och tycker att det borde vara ställt ovan all debatt att vi alla här besjälas av en god vilja och tar del i opposition emot förtryck och förföljelse. Men, fru talman, det är en ovärdig, för att inte säga ohelig allians, när människors djupa lidande sammanblandas med småskurna partipolitiska utfall, såsom här har skett. Man märker detta, kanske inte som huvudavsikt — jag skall göra vederbörande den rättvisan — men som en obehaglig, pinsam biavsikt, och den gör en beklämd.

Och i verkligheten är det ju som väl är så, att det som betyder något, det som räknas och som verkligen påverkar utvecklingen är gärningarna och inte de många orden — inte ens en tom deklaration. Fru talman! Jag vill också tillbakavisa de hänsyftningar — eller vad man vill kalla det — på Broderskapsrörelsen som här har gjorts. Var och en tar ställning efter sitt samvete. Vi har inte rätt att förebrå varandra för vilken väg vi anser vara den rätta. Jag vill, fru talman, biträda utskottets förslag.

Fru talman! Fru Åsbrink säger nu att debatten i stor utsträckning har präglats av ”småskurna partipolitiska utfall”. Jag tycker att motsatsen har varit fallet. Herr Wirmark tog i sitt anförande upp principer för hur små länder skall agera när det gäller att hjälpa förtryckta minoriteter eller majoriteter på andra håll i världen. Herr Stålhammar tog upp de kristna i Sovjetunionen och gav en rad skakande och intressanta fakta om deras läge. Jag visade hur ordet ”frihet” har missbrukats, att frihet alltid måste vara frihet för dem som tycker annorlunda och hur viktigt det är att vi bildar opinion för demokratins frihetsbegrepp. Utifrån dessa grundläggande värderingar har vi kritiserat utrikesutskottets majoritet för att den inte kan instämma i de självklara och viktiga ord som finns i reservationen. Det är inget småskuret politiskt utfall — det är en självklarhet att diskutera sådant i ett fritt parlament. Herr Arne Geijer i Stockholm säger att han inte vet om ett uttalande har någon effekt. Kanske kan det t.o.m. ha negativ effekt, menar han. Rent allmänt brukar vi ändå resonera på det viset, att om vi bildar opinion i ett land och om man bildar en liknande opinion i andra fria länder, så måste diktaturregimer ibland ta hänsyn till det. Det blir ett tryck på dem. De kan inte vidhålla sin politik i alla avseenden. Vi kan lätta livet och minska svårigheterna för ett antal människor. Därför har vi ständigt bildat opinion i Sverige och i internationella organisationer när det t.ex. gällt ofriheten i Grekland och i Sydafrika, förtrycket och kriget i Vietnam. Herr Geijer har på ett förtjänstfullt sätt gång på gång visat hur fackföreningsrörelsen och fackföreningsmän behandlats i en rad stater, vilket han nämnde även i dag. Det har andra också gjort, och det är bra. Vi har bildat opinion för att förbättra livet för de människor som förtrycks. Varför då inte göra det också för de kristna i Sovjet? Jag kommer ihåg hur det var när läget började bli svårt för judarna i Sovjet. Det var ungefär i mitten av 1960-talet som debatten började bli mer intensiv än den varit tidigare. Då fanns det de som sade att vi skall inte göra uttalanden om judarna i Sovjet därför att det skulle kunna skada dem. Vi skulle kunna förhindra en utveckling mot liberalisering för judarna i Sovjet, försena möjligheten för de judar som vill utvandra till Israel att göra detta. Vi skall bedriva tyst diplomati, sades det, och man avvisade kravet på uttalanden. Låt oss vänta, sade man väldigt ofta. Men vi gjorde inte det.

Resultatet blev naturligtvis och delvis var det en följd av opinionsbildningen — att en del övergrepp mot judar i Sovjet hejdades, men framför allt att antalet judar som fått lämna Sovjetunionen har ökat kraftigt. När judarna i Sovjet skriver brev till oss — eller när de har blivit fria och kan tala alldeles uppriktigt — ber de oss ju ständigt: väck opinion, ta upp frågan, visa med artiklar, anföranden och uttalanden vad som drabbar oss i Sovjet! Bara på det viset kan läget bli bättre. Och experter på judarnas situation i Sovjetunionen säger detsamma: bilda så mycket opinion som möjligt! Därför har vi bildat aktionsgrupper och skrivit mer och mer — vid sidan av den tysta diplomati som framstående statsmän har bedrivit parallellt med den öppna opinionsbildningen. Och detta skall vi fortsätta med. Jag kan berätta att i dag på morgonen har man inom Europarådet beslutat utse en rapportör för att utarbeta en rapport om judarnas situation i Sovjetunionen. Man har gjort det just därför att om man tar upp detta i ständigt fler sammanhang, bildar man en större opinion som i sin tur kan leda till en ökad press på de ryska härskarna. Om informationen sprids, om opinion skapas och om trycket ökas från parlament och regeringar, så måste de sovjetiska ledarna ta någon hänsyn till det. Då blir min fråga till herr Geijer: har det varit fel att göra alla dessa uttalanden, bedriva allt detta arbete för judarna i Sovjet? Om det inte har varit fel, varför skall vi väja för klarspråk när det gäller de kristna i Sovjet?
Fru talman! Herr Ahlmarks urval av talarnas yttranden kan bli nog så gripande, och därvidlag är vi ense allesammans. Men det förstörs ju — precis som det gamla ordspråket säger att ett enda dåligt ägg fördärvar hela degen — av de anspelningar på partipolitiskt ställningstagande som har gjorts av talare från borgerligt håll, när man säger att tillsammans med kommunisterna kommer förmodligen nu socialdemokraterna att rösta ned det enda — underförstått — kristliga förslaget. Det är sådana uttalanden vi har protesterat emot därför att det är en obehaglig, pinsam och ovärdig sammanblandning av motiv.

Fru talman!

Jag har i mitt huvudanförande hänvisat till två uttalanden — dels ett av Olof Palme, dels ett av Krister Wickman. Olof Palme sade den 10 juni 1970: Vänskapliga förbindelser utesluter inte uppriktighet när åsikterna går isär. Krister Wickman sade i sitt förstamajtal i både Örebro och Karlskoga: Tystnad i dag skulle inte bara vara ett svek mot denna solidaritet och ett svek mot våra egna värderingar. En tystnad skulle därutöver skapa misstanken att vi lät vår politik bestämmas utifrån. Fru talman!

Fru talman! Torsten Nilsson har alldeles rätt i sin beskrivning av ett svar på en interpellation som jag hade ställt till honom om judarna i Sovjet. Han gjorde i debatten ett utomordentligt uttalande, när han citerade ur Socialistiska internationalens rapport. Jag instämde i detta citat och jag uttryckte min glädje över att dåvarande utrikesministern gjorde det uttalandet. På den punkten är vi helt överens. Men min fråga till Torsten Nilsson blir då självfallet denna: När man numera kan tala i klarspråk om judarna i Sovjet, varför kan då inte riksdagen i dag tala klarspråk om de kristna i Sovjet?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

Det avvisade utskottsmajoriteten — och den ståndpunkten stöder nu herr Torsten Nilsson.

Fru talman! Jag vill bara vända mig mot fru Åsbrinks sätt att agera här. Hon kände sig sårad av ett uttalande av en talare i debatten men gjorde sig sedan skyldig till något liknande, nämligen att sammanbunta oss allesammans. Jag trodde att fru Åsbrink i sitt senare anförande skulle precisera sig litet mera, men det gjorde hon inte. Jag vet att frågan är allvarlig, och jag gjorde inte något utfall i mitt anförande.

Herr talman! År 1966 avlämnade 7550 svenska medborgare av baltiskt ursprung, vilka tillsammans med sina familjer representerade ett avsevärt större antal balter i Sverige, en av var och en personligen undertecknad deklaration till Sveriges statsminister. Skrivelsen hade följande lydelse: ”Jag har aldrig varit och vill ej vara sovjetrysk medborgare. Jag vill icke att mina barn och barnbarn i flera led i folkbokföringen skall erhålla dubbel medborgarskapsbeteckning — svensk och sovjetrysk medborgare 125 såsom hittills skett. Jag vill att frihetslandet Sverige på administrativ väg befriar mig och mina efterkommande från varje formell samhörighet med Sovjet. Jag vill vara lojal medborgare i Sverige.

Kravet på att reglerna för folkbokföringen ändras så att det sovjetiska medborgarskapet inte längre antecknas har numera tillgodosetts för naturaliserade balter. Den sovjetiska uppfattningen om vederbörandes medborgarskap påverkas däremot inte av vilket medborgarskap som antecknas i den svenska folkbokföringen eller av det faktum att personen i fråga naturaliserats i Sverige. I en motion har jag tillsammans med herr Hamrin påpekat de olägenheter som uppstår med det dubbla medborgarskapet för denna grupp svenska medborgare.

Barn i äktenskap där båda föräldrarna enligt sovjetisk uppfattning är sovjetiska medborgare erhåller detta medborgarskap. Samma gäller barn till ogift moder som anses vara sovjetisk medborgare. Däremot har från Sovjets sida klargjorts att barn i äktenskap, där ena parten inte betraktas som medborgare i Sovjetunionen, får sovjetiskt medborgarskap endast om föräldrarna begär detta hos sovjetisk myndighet och denna begäran bifalles. Vilka är då olägenheterna, herr talman? De framgår klart av det brev balterna i Sverige erhöll förra året från medborgarskapsbyrån vid statens invandrarverk. I detta brev påpekades: ”Invandrarverket anser det viktigt att upplysa er om att ni fortfarande är medborgare i Sovjetunionen. Svenska myndigheter kan inte garantera rättsskydd utanför Sverige så länge ni har kvar ert sovjetiska medborgarskap. Ni är således nu både svensk och sovjetisk medborgare.” Även om det inte var invandrarverkets avsikt blir säkerligen många av mottagarna uppskrämda inför denna påminnelse om innebörden av det dubbla medborgarskapet. Svårigheter skulle främst kunna uppstå vid resa till Sovjet eller av Sovjet kontrollerat område. Vederbörande skulle då av myndigheterna kunna betraktas som sovjetisk medborgare och exempelvis tvingas göra militärtjänst. Teoretiskt skulle besökaren också kunna dömas för att olagligen ha lämnat landet eller för att ha deltagit i frihetskriget. Den sovjetiska lagstiftning som 1940 infördes i Baltikum gäller nämligen retroaktivt, och man kan alltså straffas för ”brott” som inte var brott när handlingen begicks. Nu har något fall, där balter kvarhållits i Sovjetunionen under åberopande av sitt sovjetiska medborgarskap, veterligen inte inträffat. Däremot har det hänt att svenska medborgare på liknande grund kvarhållits mot sin vilja i annat östeuropeiskt land, och i dessa fall har svenska myndigheter inte ansett sig kunna ingripa. Klart är att många i Sverige bosatta balter önskar besöka sina forna hemländer, långt flera än det hundratal personer som nu årligen gör ett sådant besök. Men de är helt naturligt inte villiga att följa det råd de år 1966 fick av vår tidigare utrikesminister Torsten Nilsson om att hos Högsta Sovjets presidium ansöka om befrielse från sitt sovjetiska medborgarskap. Motviljan mot en sådan ansökan har varit stark, eftersom den skulle innebära att man erkänner ett medborgarskap som man inte vill känna vid. Olägenheterna och otryggheten med det dubbla medborgarskapet har naturligtvis oroat många balter i Sverige. Situationen kan inte heller anses vara tillfredsställande ur svenska myndigheters synpunkt. Som utskottsbetänkandet anger, har den principiella svenska inställningen klargjorts genom riksdagens godkännande av 1963 års Europarådskonvention om begränsning av fall med flerfaldigt medborgarskap och om militära förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap. Riksdagsbeslutet betonade just att en av grundsatserna i konventionen var att en person som efter ansökan blir medborgare i en stat skall förlora sitt tidigare medborgarskap. I den trepartireservation som avgivits i anledning av motionen begärs att Sverige på diplomatisk väg skall söka nå en överenskommelse med Sovjetunionen i enlighet med denna grundprincip. Det skulle göra det möjligt för tidigare medborgare i Estland, Lettland och Litauen som nu är svenska medborgare och deras barn att genom erhållande av svenskt medborgarskap automatiskt bli befriade från sitt sovjetiska medborgarskap. Socialdemokraterna har emellertid inte velat rikta en sådan anmodan till regeringen att på diplomatisk väg söka nå fram till en överenskommelse. Man erinrar i stället om statsrådet Lidboms besked här i riksdagen i december förra året om att det inte fanns något exempel på att Sovjetunionen ingått medborgarskapsavtal med ett icke-kommunistiskt land. Vid detta tillfälle hävdade statsrådet Lidbom att förutsättningarna för ett bilateralt avtal mellan Sovjet och Sverige vore ”försvinnande små” och att problemet ”så småningom kommer att försvinna av sig självt”. Jag vill hävda att detta är ett cyniskt sätt att betrakta dessa problem. Även om det vore sant att olägenheterna bara skulle beröra ett fåtal svenska medborgare, borde det vara angeläget för den svenska regeringen att på allt sätt söka tillvarata deras intressen. Nu är det inte någon liten grupp som drabbas av svårigheterna. Utskottet verifierar ju de uppgifter vi lämnat i vår motion, nämligen att en mycket stor grupp naturaliserade svenska medborgare av baltisk härkomst med hemvist i Sverige tillhör denna kategori och att gruppen enligt en grov uppskattning kan beräknas till omkring 40 000 personer. Vi vet också att problemen genom den starka tendensen till giftermål inom den egna gruppen troligen kommer att kvarstå för en betydande grupp ännu i flera generationer. Enligt vår mening är det därför självklart att Sveriges regering har skyldighet att för individerna i denna grupp liksom för övriga svenska medborgare vidta åtgärder för att värna deras intressen. Och då kan man, herr talman, inte avstå från att på diplomatisk väg föra dessa frågor på tal och föreslå en ömsesidig överenskommelse av den art vi förordat. Kan vi verkligen stå till svars med att liksom hittills inte göra detta? Är det inte i stället vår skyldighet att göra ett allvarligt försök, även om Sovjetunionens reaktion inte kan förutsägas? Låt mig tillägga att vi i utrikesutskottet fått en redogörelse för att en notväxling ägde rum mellan Canada och Sovjetunionen år 1967. De båda länderna träffade bl.a. en överenskommelse om vissa frågor rörande personer med medborgarskap i både Canada och Sovjetunionen. Det har alltså, tvärtemot vad statsrådet Lidbom påstod, visat sig möjligt att nå fram till vissa gemensamma regler mellan Sovjetunionen och ett icke-kommunistiskt land. I likalydande noter förbinder sig nämligen de båda regeringarna, att en besökande med ett sovjetiskt respektive kanadensiskt pass inte skall förvägras tillåtelse att lämna landet enbart av den anledningen att frågan om hans medborgarskap tolkas olika av de två regeringarna och att vederbörande betraktas som medborgare i den stat som han besöker. Vidare uttalas att man vid ansökan om befrielse från medborgarskap kommer att ta hänsyn till var sökanden är bosatt. Och dessutom är det ju så, herr talman, att med den tendens till avspänning som vi nu glädjande nog upplever i öst-västrelationerna, får vi en mera öppen atmosfär och en större möjlighet till dialog också i känsliga frågor. Jag kan inte finna något rimligt skäl till att Sverige skulle avstå från att på diplomatisk väg söka uppnå en överenskommelse i denna fråga och yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! Efter herr Wirmarks argumentering, som jag i stort sett kan instämma i, kan jag fatta mig mycket kort. Liksom de övriga borgerliga ledamöterna av utrikesutskottet anser jag att de olägenheter för de enskilda människorna som följer med dubbla medborgarskap är av stor betydelse. Vi är verkligen inte ensamma om den åsikten. Det framgår av utrikesutskottets betänkande att riksdagen år 1968 klart uttalade att man bör söka förhindra uppkomsten av dubbla eller flerdubbla medborgarskap. Såvitt man kan bedöma har både riksdag och regering fortfarande den uppfattningen. Det är bra. Det borde då vara naturligt att de svenska statsmakterna med kraft går in för att hjälpa de svenska medborgare med dubbla medborgarskap som vill vara enbart svenska medborgare. Härför krävs förhandlingar med främmande makt eller främmande makter. I baltsvenskarnas fall, som detta utrikesutskottets betänkande handlar om, krävs förhandlingar med Sovjetunionen. Jag har svårt att förstå varför man skulle dra sig för sådana. Det kan väl inte finnas någon anledning för oss att underlåta att arbeta för en sak som vi anser vara rätt. Det finns heller inte någon anledning att inte föra sådana förhandlingar i de former som är vanliga stater emellan. Men förutsättningen är naturligtvis att Sverige i dessa förhandlingar företräds av människor som har förmåga och vilja att uttrycka sig korrekt och att undvika sådana kränkande uttalanden och tillvitelser som kan föranleda ogynnsamma diplomatiska komplikationer för vårt land. Nr 89 Reservationens yrkande är mycket måttfullt, så måttfullt att det Onsdagen den borde kunnat bli enighet i utrikesutskottet om det. När nu detta inte 16 maj 1973 gått utan de borgerliga ledamöterna måst reservera sig, yrkar jag, herr — talman, bifall till reservationen. Befrielse för person av baltiskt

Herr talman! Herr Göransson nämnde att det finns exempel på medborgare här i Sverige som inte automatiskt har förlorat sitt tidigare medborgarskap. Men det finns en allmän regel som säger att om en svensk medborgare ansöker om och får annat medborgarskap, så förlorar han automatiskt det svenska. Vad vi har begärt i vår reservation är att Sveriges regering på diplomatisk väg skall ta upp förhandlingar med Sovjetunionen för att få en sådan regel tillämpad. Det innebär inte att man skulle ge svenska myndigheter rätt att besluta om sovjetiskt medborgarskap. Det skulle i stället innebära att de två staterna kom överens om att vid förvärv av medborgarskap i det ena landet skulle automatiskt medborgarskapet i det andra landet gå förlorat. Här föreligger alltså en skillnad mellan motionen och reservationen; det står klart för den som läser texten. Vad vi saknar i utskottsbetänkandet är en klar viljeyttring från riksdagen. Man får inte slå sig till ro med den situation som föreligger. Herr Göransson erkänner ju också olägenheterna. Han säger dock att denna fråga mår bäst av att man ligger lågt i Sveriges riksdag och att man inte främjar balternas sak genom att diskutera frågan. Den uppfattningen går stick i stäv med den uppfattning som majoriteten av balterna i Sverige har. De har i just den deklaration som jag läste upp i mitt anförande begärt att svenska myndigheter skall försöka få fram en överenskommelse med Sovjetunionen. De vill att något skall göras, att en överenskommelse träffas. Om vi inte öppet diskuterar detta här, vad är det som säger att man då skulle nå fram till ett bättre resultat? Ingenting har ju hittills hänt som underlättat lösningen av de problem balterna känner sig ha vid besök i Sovjetunionen. Till slut vill jag bara säga: Överenskommelsen mellan Sovjet och Canada är inte så obetydlig. En av de största olägenheterna var att man kunde kvarhållas, teoretiskt sett, om man besökte Sovjetunionen eller av Sovjet dominerat område. Denna överenskommelse med Canada ger en säkerhet för att inte personer kvarhålls.

Herr talman! Ja, den principen, herr Göransson, bör vi alla kunna vara överens om. Jag uttryckte en förmodan därom i mitt förra anförande. Men är det då inte värt att arbeta på att försöka få en lösning på problemet med de dubbla medborgarskapen? Vore det inte för ett i internationella rättsfrågor så utpräglat föregångsland som vi väl anser Sverige vara värt att arbeta för detta? Antalet människor med dubbla medborgarskap spelar i det här sammanhanget mindre roll. Det gäller en principfråga och det borde vara en hederssak för vårt land att försöka få en lösning på problemet just på det sätt som herr Göransson uttryckte saken i sitt senaste anförande. Målet bör naturligtvis vara att försöka få en sådan ordning att ett gammalt medborgarskap automatiskt går förlorat, när medborgarskap erhålles i ett nytt land. Jag har svårt att förstå och acceptera herr Göranssons rekommendation till riksdagen att ligga lågt. Man bör väl kunna utgå ifrån att det gäller att föra förhandlingar med vuxna och kloka personer i andra länder, med människor som reagerar enligt förnuftets lagar. Om de gör det, har vi ingenting att frukta.
Herr talman! Jag vill upprepa att reservationens förslag inte innebär att en svensk myndighet skall besluta om ett annat lands medborgarskap. Det innebär att man skall försöka nå en överenskommelse att båda länderna ömsesidigt medger att beslut om erhållande av medborgarskap i ett annat land automatiskt skall medföra att det andra medborgarskapet går förlorat. Jag vill betona att herr Göransson skriver av möjligheten till en överenskommelse redan innan man gjort alla försök, inklusive försök på diplomatisk väg. Herr Göransson gör väl detta därför att han i likhet med statsrådet Lidbom anser att Sovjetunionen inte kommer att gå med på en sådan överenskommelse som vi begärt. Hur vet man det? Varför inte åtminstone göra ett försök! Den notväxling som ägt rum mellan Canada och Sovjetunionen visar ändå att det är möjligt att komma en bit på väg. Vi kan inte acceptera att vi av rädsla för Sovjets reaktion skulle avstå från att framföra berättigade krav från en grupp mycket lojala svenska medborgare, människor som genom politiska omvälvningar i sitt ursprungsland redan har lidit mer än nog.

110 den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkanden nr 9, 10 och 11 behandlas tre vpk-motioner som alla gäller folkrätten i krig. Utskottets behandling har genomgående varit positiv. Betänkande nr 10 utmynnar i att syftet med vårt krav, som vi i år ställt för tredje gången, om ett svenskt initiativ för att få till stånd en internationell konvention mot miljömord — ekocid — torde vara tillgodosett. De svenska insatserna koncentreras främst på att få till stånd konkret utformade folkrättsliga punktförbud mot områdesbombningar, zoner för fri eldgivning, brandvapen såsom napalm, nedmejning av skogar genom bulldozerprogram osv. Samtidigt är det väl känt att de svenska representanterna spelar en framträdande roll i den internationella diskussionen om vapen och stridsmetoder som åstadkommer omfattande ekologisk skadegörelse. Vi har i vår motion — och utskottet instämmer i detta — förklarat att strävandena att få till stånd punktförbud inte strider mot kravet på en särskild, sammanfattande konvention mot miljömord. I en andra motion hade vpk-gruppen yrkat på en undersökning beträffande Portugals kemiska krigföring i Angola och Mogambique. Utskottet ansluter sig till detta krav och säger i betänkande nr 11 att det är motiverat att tillsätta en opartisk undersökningskommission för att undersöka folkrättsstridiga krigföringsmetoder i dessa områden. Eftersom två av de tre motionerna alltså har fått en behandling som jag är helt tillfredsställd med skall jag nu yttra mig enbart om betänkande nr 9. Vi hade i motion nr 99 utförligt motiverat varför det var angeläget att utvidga folkrättens regler för krigföring till att omfatta de multinationella företagens delaktighet i krigsförbrytelser. Utrikesutskottets ingående analys av dessa frågor är i och för sig invändningsfri. Jag skulle vilja säga att detta fyrsidiga betänkande i likhet med nr 10 och nr 11 är en värdefull översikt över vad som gjorts, görs och borde göras för att utvidga folkrätten i krig. Den högsta graden av effektivitet skulle givetvis vara nådd, om — som vi anförde i motionen — rättsreglerna och världsopinionens vaksamhet och reaktionsförmåga gjorde angreppskrig till en omöjlighet. Vägen dit är förstås inte enbart en fråga om internationella konventioner, men de folkrättsliga reglerna har haft och har en betydelse som inte får underskattas. Om dessa regler hade varit meningslösa, t.ex. Genåveprotokollet 1925, skulle inte den ena presidenten efter den andra i USA ha använt alla tänkbara förevändningar för att uppskjuta en ratificering. Ännu efter snart 50 år har Gentveprotokollet inte ratificerats av USA. Den viktigaste uppgiften nu är att åstadkomma förbud mot alla typer av massförintelsevapen. Från folkrättslig synpunkt är användningen av kemiska vapen, inklusive s.k. tårgaser och växtbekämpningsmedel, kriminaliserade, även om inte alla stater har ratificerat Gen&veprotokollet. Nedrustningskommissionen i Genéve har nu gett prioritet åt utarbetandet av förbud mot tillverkning och lagring av kemiska vapen. När en sådan överenskommelse träffas blir förbudet mot kemiska vapen totalt fr.o.m. tillverkningsprocessen t.o.m. användningen. Det är givet att ett sådant fullständigt förbud skulle underlättas, om alla återstående stater ratificerade Genéveprotokollet mot användningen av kemiska stridsmedel i krig.

Målet måste vara att få till stånd en fullständig avrustning i fråga om kärnvapen och då också förstöra och undanröja de många tusen kärnstridsladdningar som finns färdiga att avfyra eller fälla. Man förringar inte problem som är förknippade med kärnkraftens fredliga utveckling — och som diskuterades så livligt här i går — om man konstaterar att dessa problem trots allt är små i jämförelse med de fruktansvärda risker som den nuvarande kärnvapensituationen utgör för hela mänskligheten. Utrikesutskottet konstaterar att det ännu inte föreligger specifika förbud beträffande den grupp av vapen som vi nämnt i vår motion: napalm, fosforbrandbomber, antipersonella bomber och minor, såsom stålkulebomber och lövliknande minor.

Även om det inte ännu finns specifika förbud mot exempelvis napalm, så är dessa brandvapen och andra vapen bannlysta av folkrätten genom att de förorsakar onödiga lidanden och verkar urskiljningslöst. Med den utveckling som krigstekniken undergår nu, särskilt sedan USA gjorde hela Indokina till ett militärt experimentalfält och satte in en stor del av sina resurser där från mitten av 1960-talet, är det nödvändigare än någonsin att kunna hänvisa till de grundläggande folkrättsliga reglerna för krigföring. Specifika förbud — om de över huvud taget blir formulerade i konventioner — måste alltid komma långt på efterkälken. Det är sant att de huvudansvariga för USA:s krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Indokina inte för närvarande skulle kunna ställas inför internationell domstol, även om det hade funnits specifika förbud mot alla de vapen och metoder som de använt där. Men för mig och många andra har det sedan många år stått klart att andra krafter, som är djupt medansvariga i alla dessa förbrytelser, är lättare åtkomliga än en stormaktsregering eller en regering över huvud taget. I en artikel i The New York Review of Books den 2 juli 1970 har den amerikanske nobelpristagaren i medicin George Wald, som är professor i biologi vid Harvarduniversitetet, utvecklat dessa tankegångar under rubriken ”Corporate responsibility for war crimes”, dvs. storfinansens ansvar för krigsförbrytelser. Professor Wald påpekade där att det finns vapen som regeringar och väpnade styrkor är stolta över och gärna sätter ut i skyltfönstret men att det finns andra vapen som de till varje pris gömmer undan och talar så litet som möjligt om, därför att dessa vapen väcker allmän avsky, skräck och kanske även aktiv opposition. Han skriver: ”Napalm, nervgaser, ja, alla giftgaser, växtbekämpningsmedel och avlövningsmedel och alla vapen för biologisk krigföring — sjukdomsalstrande bakterier, virus och toxiner — är alla av denna art. Var och en som på något sätt är engagerad i att skaffa, framställa eller använda dem försöker på alla tänkbara sätt att slingra sig undan publicitet.” De multinationella företagen är visserligen vart och ett mäktigare än många småstatsregeringar. Men de är också sårbara och känsliga för bojkottaktioner och demonstrationer. Det är detta, menar vi motionärer, som borde utnyttjas för att komplettera och effektivisera de folkrättsliga reglerna för krigföring. Det tar kanske lång tid att arbeta fram konventioner, men själva det faktum att nedrustningskommissionen i Genéve eller FN:s juridiska utskott eller annan internationell församling initierade debatter om de multinationella företagens leveranser av allsköns avskyvärda vapen till en krigsskådeplats skulle spela en viktig roll i flera avseenden. Vi har nämnt två av de multinationella giganter som försett aggressorerna i Indokina med sådana vapen. Dow Chemical, som har sitt svenska huvudkontor på Linnégatan 76 i Stockholm, levererade under några år all napalm med polystyren, ett råmaterial för plasttillverkning, och väldiga mängder s.k. växtbekämpningsmedel för folkmordet och miljömordet i Indokina. Honeywell, vars svenska huvudkontor är Honeywell AB, Storsätragränd 5, Skärholmen, och Honeywell Bull AB, Sveavägen 163, Stockholm, har spelat en ledande roll i utvecklingen av stålkulebomber, fléchettebomber, lövminor och andra antipersonella vapen som använts i enorma kvantiteter för att utrota civilbefolkningen. Samtidigt kan man väl nämna att man som läkare får snälla, attraktiva broschyrer som har Honeywell som förläggare och avsändare. Företaget har så att säga psalmboken i ena handen och revolvern i den andra — man säljer sjukhusutrustningar och man säljer som bekant computers, datamaskiner. Det finns nu åtskilliga väldokumenterade böcker om Dow Chemical, Honeywell, International Telephone and Telegraph Corp., Du Pont, Standard Oil of California, General Electric, Westinghouse och de andra huvudleverantörerna till USA:s krigsmaskineri i Indokina. De som i likhet med Dow Chemical och Honeywell har satts under antikrigskampanjernas rampljus blev snart mycket besvärade av publiciteten och bojkottaktionerna. Dow Chemical lät t.o.m. ett företag bjuda under sig när det gällde nya kontrakt på napalm. Jag har nu inget särskilt yrkande, herr talman, eftersom utskottet har varit mycket tillmötesgående. Men jag hoppas att den idé vi framlagt i motionen 1973:99 snart kommer att mogna och att Sveriges representanter aktualiserar den inför de internationella fora, där nedrustningsförslag och förslag om en stärkning av folkrättens regler och ställning diskuteras.

Herr talman! Det är en naturlig målsättning för ett land som vårt att verka för mellanstatliga regler som kriminaliserar tillverkningen av de vapen och andra stridsmedel vilkas användning är folkrättsligt förbjuden. Om den målsättningen råder det väl enighet här i riksdagen. Att det blivit avslag på motionen 99 beror på att utrikesutskottet anser att den metod som motionärerna föreslår för att åstadkomma ett partiellt tillverkningsförbud inte är realistisk. Det finns olika uppfattningar om vilka vapen som skall anses omfattas av internationella användningsförbud. SIPRI:s fjärde årsbok, som refereras i dagens tidningar, pekar just på att den moderna teknologin tagit fram många nya vapen som ger skador liknande dem som orsakas av redan förbjudna vapen. Tyvärr anses det på många håll att dessa vapen inte faller under rådande internationella förbud. Inom FN och genom Internationella rödakorskommittén pågår ett förhandlingsarbete med sikte på förbud mot vapen som napalm, andra brandstridsmedel, höghastighetsgevär och antipersonella bomber. Man måste först skapa internationella förbud mot användningen av vapen som dessa innan det blir möjligt att ta itu med de multinationella företag som gör stora vinster på den ständiga högkonjunkturen i förintelsebranschen. Användningsförbud föregår logiskt ett tillverkningsförbud. När det gäller tillverkningen av kärnvapen finns redan ett sådant förbud för de kärnvapenfria stater som anslutit sig till icke-spridningsfördraget. Det är bara att beklaga att en del potentiella kärnvapenstater inte anslutit sig till fördraget, som för övrigt kan sägas upp med kort varsel. I fråga om de biologiska vapnen finns det ett färdigt avtal som innefattar ett tillverkningsförbud — men det avtalet har ännu inte trätt i kraft. B-vapenavtalet innehåller formuleringar som bör ha betydelse för kontrollen av de multinationella företagens verksamhet. Avtalet förbjuder nämligen tillverkning inom vederbörande staters territorier respektive under deras jurisdiktion eller kontroll annorstädes. Nedrustningsförhandlingarna i Genéve handlar nu mest om de kemiska vapnen, och man hoppas på vissa resultat redan i år. Sverige lade tillsammans med nio andra alliansfria stater nyligen fram ett arbetspapper som bl.a. tar upp frågan hur ett förbud mot tillverkning av kemiska vapen skall kunna kontrolleras. Det bygger dels på ett detaljerat system av nationella kontroller, dels på att man skapar ett internationellt kontrollorgan med uppgift att övervaka avtalet. Motionärernas förslag tar ju sikte på en vidgad internationell tillverk ningskontroll inom FN:s ram. Tyvärr har speciellt en av de två supermakterna svårt att acceptera intrång av internationella organ på sin nationella suveränitet, och därför är det svårt att nå snabba förhandlingsresultat. I fråga om napalm och andra brandvapen har en rapport utarbetats genom FN, vilken skall diskuteras av höstens generalförsamling. FN och Internationella rödakorskommittén arbetar också med att utvidga användningsförbuden att omfatta andra s.k. konventionella vapen. Sverige spelar en aktiv roll i det arbetet genom den delegation för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig som leds av statsrådet Myrdal. Det är en svensk linje i dessa förhandlingar att man skall klart definiera vilka vapen som avses för att därmed göra kontrollen effektivare. Sverige har också verkat aktivt för att få till stånd en internationell lagstiftning av det slag som motionärerna tycks eftersträva. Multinationella företag kan spela en ödesdiger roll i samband med avtal om tillverkningsförbud som inte får anslutning av alla stater. Regler måste därför skapas, som förhindrar att företag flyttar tillverkning från ett förbrukarland till ett land som inte omfattas av den internationella konventionen.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

Herr talman! Vad som skiljer utskottet och motionärerna i förevarande betänkande är det formella krav på ett föregående förbud som utskottet ställer för att börja gripa in mot de multinationella företagen. Vi motionärer menar att man bör sätta tillverkarna av bl.a. de vapen vi nämnt under skarp belysning, samtidigt som man verkar för förbudet. Och detta kan man naturligtvis diskutera i folksrättsliga expertkretsar. Är det nödvändigt med ett specifikt förbud mot ett speciellt vapen? Det finns många folkrättsliga experter som betraktar dessa vapen, t.ex. brandvapen, som illegaliserade av folkrätten genom att de kränker de två grundprinciper som folkrätten i krig har. Det behövs alltså inte nödvändigtvis specifika förbud för att man skall betrakta dessa vapen som illegala. Jag vill här inte konstruera någon skarp motsättning mellan oss och utskottets talesman; jag tror att vi är ganska överens om att ett formellt förbud i och för sig är viktigt och att vi skall sträva efter det. Men samtidigt är kampen, vad regeringar, parlament och folkrörelser gör, för en specifik illegalisering utomordentligt betydelsefull. Jag vill här nämna Russelltribunalens första session i Stockholm i maj 1967 och den första internationella Stockholmskonferensen om Vietnam i juli 1967, som tillsammans hade en avgörande betydelse för att slita sönder tystnadens ridå och göra världens folk medvetna om vad som hände i Indokina.

Denna allt starkare folkopinion är ett nödvändigt komplement till regeringars och parlaments ansträngningar att utveckla folkrätten och stärka fredens sak.

Herr talman! Herr Takman tycks mena att det dröjer alltför länge att få fram konventioner med specifika förbud och att det därför vore bra om man aktualiserade de multinationella företagen i ett internationellt sammanhang. Det skulle liksom hjälpa till med opinionsbildningen. Utskottet argumenterar inte på något sätt mot behovet av en internationell lagstiftning av det här slaget. Vad vi diskuterar är hur Sverige bör agera vid internationella förhandlingar i dessa frågor, och det är på den punkten som vi tydligen har litet olika uppfattningar. Svenska initiativ bör naturligtvis vara realistiska och väl underbyggda. Eftersom vårt land är en liten och alliansfri stat är det bara kvaliteten på våra förslag som ger dem genomslagskraft. Vi bör vara speciellt försiktiga med propagandistiska framstötar, som inte påskyndar den sakliga behandlingen av dessa angelägna frågorna.
Herr talman! Jag tror, herr Ericson i Örebro, att goda idéer — idéer är tyvärr sällsynta, som Albert Einstein sade — har en mycket stark genomslagskraft. Tyvärr har de ibland en lång inkubationstid, men jag hoppas att inte just denna idé kommer att ha det.
Herr talman! Om det här är en utmärkt idé och en framkomlig väg är jag helt säker på att det inte kommer att vara svenska förhandlare som kommer att hindra den att bryta igenom.

Herr talman! Alltför många människor som bor utanför tätorterna får uppleva att busslinjer dras in därför att de inte är lönsamma. På många håll har man fått uppleva att först en järnvägslinje lagts ned och ersatts med busstrafik, och sedan att busstrafiken — efter att ha drivits några år — också lagts ned därför att inte trafiken är lönsam. Det har utgått ett visst statsbidrag till olönsamma busslinjer, men det har varit klart otillräckligt och varit i storleksordningen 15 miljoner kronor under det att bidraget till olönsamma järnvägslinjer varit mer än 20 gånger större och varit i storleksordningen 300—-400 miljoner kronor. Vi har länge väntat på resultatet av en utredning som skulle försöka åstadkomma bättre bidrag till olönsamma busslinjer. Gång på gång gavs löften om förslag till riksdagen med anledning av utredningen, men utredningen försenades. Nu har det emellertid äntligen lagts en proposition på riksdagens bord. Denna proposition innebär förbättringar i förhållande till nuvarande regler. Dels höjer man beloppen något, dels skapar propositionen förutsättningar för ett mer rationellt ordnande av busstrafiken. Men vi motionerade ändå — från folkpartiet, från centern och från moderata samlingspartiet — om förbättringar. Jag vill först nämna två viktiga områden, där vi begärde förbättringar. Det första var att man skulle ta bort s.k. kostnadstäckningskrav, som fanns i propositionen. Man var i princip inte villig att ge något statsbidrag till kommunerna för olönsam busstrafik, om inte kostnadstäckningsgraden låg på 60 procent, i vissa fall 50 procent. Vi tycker detta är helt onödigt. Eftersom kommunerna ändå får bidra med så mycket själva, finns det inte någon anledning att ha kvar detta kostnadstäckningskrav, och vi motionerade om att det skulle bort. Det andra vi motionerade om var att man skulle höja bidragsprocenten. Utredningen hade sagt att kommunerna skulle få 50 procent av underskottet i statsbidrag — dock med undantag för det inre stödområdet, där kommunerna skulle få 75 procent av underskottet. I propositionen hade departementschefen gjort en sänkning från 50 till 35 procent och från 75 till 50 procent. Där hade alltså departementschefen gjort en klar försämring i jämförelse med utredningens förslag, och vi motionärer yrkade på att samma bidragsprocent skulle gälla som utredningen föreslagit, nämligen 50 respektive 75 procent. När utskottet behandlade denna fråga visade det sig att inte bara folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet hade dessa krav utan även vänsterpartiet kommunisterna. Därmed skulle det alltså finnas en majoritet för en förbättring för kommunerna när det gäller bidrag till olönsamma busslinjer. Då socialdemokraterna i utskottet upptäckte detta, blev de förskräckta och begärde bordläggning. En sådan kom till stånd. Under tiden förde socialdemokraterna förhandlingar med kommunistrepresentanten. När frågan sedan på nytt togs upp i utskottet, visade det sig att kommunistrepresentanten hade varit så angelägen om att bli överens med socialdemokraterna, att han dels yrkade avslag på sin motion om att kostnadstäckningskravet skulle bort, dels prutade väsentligt när det gällde bidragsreglerna. 50 respektive 75 procent av underskottet i statsbidrag, under det att kommunisterna och socialdemokraterna sade att bidraget skulle vara högst 50 procent och högst 75 procent inom ramen för anvisade medel. Då kan man fråga: Är det någon större skillnad? I båda fallen talas det ju om 50 respektive 75 procent. Ja, det är en väsentlig skillnad, för man sätter inte in ordet ”högst” eller orden ”inom ramen för anvisade medel”, om man inte har ett bestämt syfte därmed. Vi kan ta ett par exempel. Statsbidraget till byggande av kommunala gator och vägar utgår med 95 procent, i vissa fall med 85 procent, inom ramen för tillgängliga medel. Kommunerna får inte ens 50 procent. Nu kan man säga att det här gäller ett driftbidrag. Ja, låt oss då se på statsbidraget till driften av kommunala gator och vägar, vilket utgår med 95 procent inom ramen för anvisade medel. 1972 prutade departementet på detta anslag så att kommunerna förlorade 15 miljoner kronor. De fick icke sina 95 procent. Det är klart att de löper samma risk när det gäller bussbidraget. Man har höjt procentsatsen från 35 till 50, men det är mycket möjligt att det inte blir ett enda öres höjning ändå av själva bidraget. Det är en mycket allvarlig sak, och det är ju särskilt betänkligt att det inte har förutsatts någon ändring av det belopp som departementschefen har nämnt. Man höjer procentsatsen, men man säger inte klart ut att detta måste föranleda en höjning av anslagsbeloppet. Nu finns det ett uttalande på s. 11 i betänkandet, där det heter: ”Kungl. Maj:t bör därvid göra en bedömning i vad mån de av utskottet förordade ändringarna i förhållande till förslaget i propositionen föranleder en anpassning av det tidigare angivna årskostnadsbeloppet.” Och så understryker utskottet att anslaget ”beräknas så att kommunerna kan erhålla de bidragsmedel som uppfyllandet av föreskrivna villkor eljest skulle medge”. Det tycker man ju skulle vara en garanti, men jag vill då fästa uppmärksamheten på att majoriteten erbjöds att göra ett uttalande som lyder så här: ”Det reviderade bidragssystemet avses träda i funktion fr.o.m. trafikåret 1974/75, varför det i nästa års statsverksproposition blir aktuellt att begära erforderligt anslag för ändamålet. Hänsyn måste därvid tas till det ökade medelsbehov som torde bli följden av de av utskottet föreslagna ändringarna av bidragsprocenten m.m. Utskottet vill därför kraftigt understryka vikten av att anslaget — som lämpligen bör få beteckningen förslagsanslag — beräknas så att kommunerna i full utsträckning kan erhålla de bidragsmedel som uppfyllandet av föreskrivna villkor eljest skulle medge.” Det är ett klart uttalande, men utskottsmajoriteten ville inte acceptera det, och därför har vi fått avge en särskild reservation där denna text återfinns. Herr talman! Detta är ett par krav som det hade varit möjligt att få majoritet kring, men nu går kommunerna miste om bidrag därför att man från kommunisthåll var så angelägen om att göra upp med socialdemokraterna. Det finns andra krav i motionerna för vilka det inte fanns så att säga majoritet och som har föranlett reservationer från vår sida. I en reservation har yrkats att Gotland skulle få räknas bland de kommuner som får 75 procent av underskottet täckt genom statsbidrag. Vi tycker att det är så speciella förhållanden på Gotland att dessa motiverar att Gotlands kommun fick bidrag efter samma procentsats som kommunerna i det inre stödområdet. Jag finner det mycket beklagligt att det inte gått att få majoritet för det förslaget. Jag kommer inte att gå närmare in på den frågan, ty vi får en utförlig debatt om Gotlands trafikproblem i samband med att vi behandlar transportstödet, men jag har velat nämna det. Ett annat yrkande handlar om att den referenstaxa som finns onnämnd i propositionen inte skulle följa SJ-taxan och inte heller följa den princip som man kom överens om inom majoriteten, nämligen att taxan skulle hållas ungefär 10 procent under SJ:s. Vi tycker att det vore lämpligt att referenstaxan utformades i samråd med Svenska kommunförbundet. Ytterligare ett reservationsyrkande går ut på att i princip samma stöd skulle utgå till kollektivtrafik i skärgårdarna som det stöd som utgår till olönsamma busslinjer. Båttrafiken faller utanför det här systemet, och därför kommer skärgårdskommunerna i sämre läge än övriga kommuner. Nu har man också tagit bort möjligheten att erhålla extra skatteutjämningsbidrag i det här sammanhanget, och då tycker vi inte att det är godtagbart att skärgårdskommunerna kommer i ett sämre läge. Därför har vi yrkat att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om förslag till höstriksdagen angående stödet till kollektivtrafiken i skärgårdarna enligt grunder som liknar dem som kommer att gälla för busstrafiken. Vi har också ett yrkande om förbättring av bidraget intill dess att de nya bestämmelserna kan träda i kraft. Konstruktionen av det nya bidraget är sådan, att det skall utgå först fr.o.m. trafikåret 1974/75. Man kan så att säga börja tjäna in det nya bidraget först på hösten 1974. Under tiden måste det ju utgå bidrag till den olönsamma busstrafiken. Med tanke på att riksdagen så länge har fått vänta på ett förslag i denna riktning föreslår vi reservanter att man skall höja den s.k. vagnmilsersättningen från 3 kronor till 3 kronor 50 öre. Det föranleder också ett yrkande om höjning av anslaget för budgetåret 1973/74. Herr talman! Jag ber med anledning av vad jag här har sagt att få yrka bifall till reservationerna 1—7 som är fogade till betänkandet. Jag vill nämna att det har insmugit sig ett tekniskt fel i yrkandet på reservation nr 2. På sista raden skall det stå: ”—— — dock med 75 procent inom inre stödområdet”.

Herr talman! Det är givet att det förhållandet att regeringen nu har framlagt ett förslag i bussbidragsfrågan måste hälsas med tillfredsställelse. En rätt allmän uppfattning har varit att om så nu inte skett, hade trafikförsörjningen i glesbygden kommit i allvarliga svårigheter. Allt under det att bussbidragsutredningen arbetat har farhågorna vuxit för att ordspråket ”medan gräset växer dör kon” skulle slå in. I riksdagen har det av och till förekommit motioner om ökad ersättning till olönsam busstrafik. Förra året förde vpk fram kravet på en höjning av vagnmilsersättningen till 3 kronor. I propositionen, som i stort sett vilar på bussbidragsutredningens betänkande, har föreslagits att bidragsgivningen i fortsättningen skall avse sådan linjetrafik som ingår i en lokal eller regional trafikförsörjningsplan. Med hänsyn till den pågående regionala trafikplaneringen genomförs ändringen av bestämmelserna i två etapper. Den första etappen avser stödet till lokal trafikservice och den andra etappen stödet till regional trafikservice. Vi har vid vårt ställningstagande till propositionen funnit det naturligt att den här trafiken utformas med utgångspunkt från trafikförsörjningsplaner och har därför intet haft att invända mot att den närmare utformningen av bidragsgivningen till regional trafik får anstå till dess att den regionala trafikplaneringen är klar. Propositionen avviker, som herr Gustafson i Göteborg redan påpekat, från utredningens förslag på en viktig punkt, nämligen beträffande procentsatserna för bidragsgivningen till täckande av underskotten på bidragsberättigade linjer. Utredningen hade här föreslagit att 50 procent av underskottet skulle täckas genom statsbidrag, i det inre stödområdet 75 procent. Detta har av departementschefen utan egentlig motivering sänkts till 35 respektive 50 procent, låt vara att man bifogat brasklappen att om synnerliga skäl föreligger ytterligare bidrag skall kunna ifrågakomma i mån av tillgång på medel. Vi yrkade i vår motion att bussbidragsutredningens förslag skulle följas med hänsyn till de ekonomiska svårigheter som kommunerna i regel ändå har och som i annat fall skulle komma att förhindra möjligheterna att få till stånd en rimlig trafikförsörjning. Till bilden hör också den överenskommelse som ingåtts mellan regeringen och Kommunförbundet om att försöka undvika kommunala skattehöjningar liksom frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun i alla dess aspekter. Utskottet har nu, anser vi, i sin skrivning tillmötesgått vårt motionskrav, vilket vi noterar med tillfredsställelse. Jag vill samtidigt understryka att vi anser att detta var helt nödvändigt för att kommunerna skall kunna få det stöd de behöver för att försöka klara den rimliga trafikförsörjning det talas om. Herr Gustafson i Göteborg menar att vi på denna punkt har frångått vårt motionskrav. Jag vill då hänvisa till det uttalande som utskottet har gjort — detta redogjorde också herr Gustafson för — om att man kommer att göra en anpassning för att se i vad mån de anslagna medlen räcker till med hänsyn till den procentgrad som det kommer att beslutas om. Vi hade i vår motion framfört avvikande uppfattning gentemot propositionen på ytterligare två punkter. Den första gällde kravet på viss kostnadstäckning i trafiken, som ju också herr Gustafson har redogjort för här, och detta var också utredningens förslag. Vi anförde där att kravet på kostnadstäckning såsom villkor för statsbidrag borde utgå, och vi ansåg att kommuner och länsstyrelser i samband med upprättandet av granskningen av lokala trafikförsörjningsplaner borde utifrån invånarnas faktiska behov av transporttjänster kunna avgöra i vilken omfattning bidrag behövdes. Av remissinstanserna var det egentligen bara Svenska kommunförbundet som hade vänt sig mot bussbidragsutredningens förslag. Jag har ju för min del böjt mig för en skrivning, där utskottet hänvisar till att flertalet remissinstanser inte haft några invändningar på den här punkten och där det framhålls att övervägande skäl talar för att som grundregel tillämpas ett kostnadstäckningskrav, och vidare för sakskälen att avvägningen mellan trafikunderlag och trafikresurser därigenom kan ske på ett sätt som främjar en rationellt utformad trafik. Viktigt är härvidlag också att valet av transportmedel bestäms utifrån föreliggande trafikunderlag. Jag vill emellertid samtidigt betona att utskottet understryker att det inte är uteslutet att det i speciella fall — mest i kommuner av glesbygdstyp — ”kan tänkas föreligga svårigheter att även med en rationell utformning av trafiken uppnå kostnadstäckningsgraden utan att det får”, som utskottet säger, ”icke önskvärda återverkningar på trafikförsörjningen. I sådana fall bör det enligt utskottet finnas en möjlighet att efter särskild prövning medge avvikelse från de angivna kostnadstäckningsnivåerna.” Detta innebär en förbättring gentemot propositionens skrivning och kan väl sägas tillmötesgå synpunkter som framförts i remissyttrandet från t.ex. Norrbottens län, som föreslagit att gränsen för kostnadstäckning skulle sättas lägre för linjer som visar sig inte uppnå kostnadstäckningsgraden men ändå bedöms vara av så stort intresse att de bör upprätthållas. Vi hade i motionen vidare anfört avvikande uppfattning beträffande frågan om en referenstaxa, där det i remissyttranden framförts skäl mot att SJ:s persontaxa skulle fungera som en sådan. Vår mening var att denna låg så pass högt att den skulle komma att verka oförmånligt för kommunerna. Nu påpekades det i propositionen att de olika taxorna i huvudsak rör sig inom en ram där den övre gränsen motsvaras av SJ:s taxor och den undre gränsen ligger på en ca 10 procents lägre nivå. I utskottskrivningen föreslås att man som allmän riktpunkt vid den konkreta utformningen av referenstaxan åtminstone tills vidare borde anknyta till den lägre nivån. Vidare förutsätts att frågan följs upp så, att regeringen efter något års erfarenhet kan bedöma behovet av anpassning av referenstaxan. Även den skrivningen har jag funnit godtagbar. Herr Gustafson säger nu att jag har varit så angelägen att skriva ihop mig med socialdemokraterna att jag hoppat ifrån ett par motionskrav. Jag vill svara att man ju försöker välja sina partners. Det är visserligen inte alltid man kan göra det — men ibland kan man det — och om man då också kan uppnå fördelar tillsammans med den partner man väljer är väl detta inte av ondo. Jag vill hävda att den skrivning som har åstadkommits av utskottet ändå innebär betydande framsteg jämfört med den skrivning som finns i propositionen. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört och till att utskottet på ytterligare ett par punkter förbättrat utformningen av bestämmelserna i jämförelse med propositionen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlas riktlinjerna för ett reviderat bussbidragssystem som skall genomföras i två' etapper. Den första etappen, som det handlar om i dag, avser stödet till den lokala trafikservicen. Den andra etappen om stöd till den regionala trafikservicen föreläggs riksdagen i särskild proposition nästa år. Jag vill inledningsvis understryka behovet och betydelsen av goda kommunikationer för en bygds utveckling. Även om allt fler tar sig fram med egna bilar är stora grupper människor beroende av kollektiva färdmedel. Kommunreformens slutförande framkallar också i många fall behov av nya förbindelser med den blivande centralorten och dess gemensamhetsservice av olika slag. Det är därför nödvändigt med lokala trafikförsörjningsplaner för att åstadkomma en rationell och tillfredsställande trafikförsörjning. Men även med aldrig så goda trafikplaneringar kommer trafikunderlaget i flera fall också framdeles att förbli svagt och många linjer olönsamma. Det är därför värdefullt med fortsatt statligt stöd för denna nödvändiga trafik. En nyhet i det nu föreslagna reviderade bussbidragssystemet är att kommunerna blir huvudansvariga för den lokala trafikservicen. Det blir de som får samordna olika trafikbehov och som blir mottagare av det statliga bidraget. Den nuvarande vagnmilsersättningen avlöses av ett statligt bidrag med vissa procent av underskottet under förutsättning att viss kostnadstäckning uppnås i trafiken. För den lokala trafikservicen inom det inre stödområdet är kravet på kostnadstäckning lägre och bidraget högre. För erforderlig samordning, rådgivning och uppföljning av bidragssystemet föreslås inrättandet av en central nämnd, den s.k. bussbidragsnämnden. Vi har inom utskottet strävat efter att uppnå största möjliga enighet om dessa frågor. Det har väl inte helt lyckats — vi har fått sju reservationer. Trots det vill jag påstå att vi i stort sett är överens. På några punkter har de borgerliga reservanterna en annan uppfattning, men det är enligt min mening fråga om smärre saker. Herr Gustafson i Göteborg hade svårt att dölja sin besvikelse över att vpk hade gjort upp med socialdemokraterna, som han sade. För vår del är vi öppna för samarbete åt olika håll, och vi ansåg det värdefullt att i denna fråga i viss utsträckning kunna gå motionärerna till mötes. De borgerliga partierna är också beroende av vpk:s stöd för att få majoritet för sina förslag, och det är sällan jag ser ordföranden i trafikutskottet så glad och belåten som när han någon gång lyckas få herr Magnusson i Kristinehamn med på sin linje. Och vi anklagar inte herr Gustafson för det — vi tycker det är ganska naturligt. Herr Gustafson i Göteborg har talat för sina reservationer. Han nämnde bl.a. kostnadstäckningskravet, som tas upp i reservationen 1. Den reservationen kan vid första påseendet förefalla vara långtgående, då reservanterna inte vill att krav på kostnadstäckning skall uppställas som villkor för att statsbidrag skall utgå. Men både i bussbidragsutredningen och i propositionen framhålles vikten av att ett visst krav på kostnadstäckning ställs för att man skall få en rimlig avvägning mellan trafikbehov och trafikresurser och för att man genom bidragsgivningen skall kunna tillgodose de särskilt angelägna behoven. Remissinstanserna har, som herr Magnusson i Kristinehamn sade, i stort sett godtagit denna princip. Bussbidragsutredningens faktaunderlag pekar också på att det i de allra flesta fallen inte torde vara några svårigheter att uppnå de uppställda kostnadstäckningsgraderna. Det visar sig nämligen att dessa under de senaste åren har legat på i genomsnitt 70 procent. När departementsche fen nu föreslår 60 procent och i fråga om det inre stödområdet 50 procent torde det vara till fyllest. Utskottsmajoriteten utesluter inte att det i alldeles speciella fall kan vara svårt att uppnå den erforderliga kostnadstäckningsgraden. I sådana fall anser vi att det bör vara möjligt att medge avvikelse från de angivna kostnadstäckningsnivåerna. Reservationen 2 handlar om bidragsprocenten. Motioner har väckts från olika håll. Departementschefen föreslår för sin del att det statliga stödet skall utgå med högst 35 procent av underskottet och med 50 procent inom det inre stödområdet. I propositionen säger statsrådet: ”Om synnerliga skäl föreligger kan — — — ytterligare bidrag ifrågakomma.” Utskottet tog fasta på detta och fann skäl tala för att redan nu gå in för en generellt sett högre bidragsandel med hänsyn till de återverkningar som förslaget i övrigt kan få för kommunerna i kostnadshänseende. Utskottet föreslår alltså att statsbidrag skall utgå med högst 50 procent och för lokal trafikservice i det inre stödområdet med högst 75 procent. Därmed följer utskottet bussbidragsutredningens förslag. Motionärerna har på denna punkt blivit tillgodosedda. Mot den bakgrunden förefaller reservationen 2 obehövlig. Reservanterna har valt en hårdare skrivning, kan man väl säga, och kanske ett mera bestämt ordval, men i sakfrågan är det 50 respektive 75 procent och där är vi eniga. ”Inom ramen för anvisade medel”, som det står i utskottets skrivning — det är det som herr Gustafson i Göteborg anmärkte på — betyder att det blivit ett högsta tal för varje län. Men dessa ramar svarar mot det verkliga behovet, och jag tror inte att man skall överdriva farhågorna. Jag tror att detta kan vara tillräckligt för att klara dessa uppgifter. I reservationen 3 föreslås att bidrag med 75 procent i likhet med vad som gäller för det inre stödområdet skall utgå för trafikservicen på Gotland. Herr Gustafson sade att det råder speciella förhållanden där, och det kan man väl hålla med om att det gör i många avseenden. Vi som tillhör utskottets majoritet anser emellertid inte att jämförelsen är relevant. Det är ändå inre stödområdet, de norrländska kommunerna med sina stora avstånd och låga befolkningstal, som har de verkliga glesbygdsproblemen. Nu får Gotland enligt utskottets förslag högre bidrag än vad som föreslagits i propositionen. Reservationen 4 handlar om referenstaxa. Där förordar utskottsmajoriteten som allmän riktpunkt den undre gränsen på ca 10 procent under SJ:s tillämpade taxa. Reservanterna vill att taxan utformas i samråd med Svenska kommunförbundet med anknytning till taxor inom flera olika företag. På sikt torde skillnaden bli allt mindre när det gäller taxesättningen. Den tioprocentiga lägre nivån samt möjligheten till viss anpassning av referenstaxan när erfarenheter vunnits är ett tillmötesgående av motionärernas krav från majoritetens sida. Jag tycker inte att det är någon större skillnad mellan majoritetens förslag och reservationen. I reservationen 5 behandlas stödet till kollektivtrafiken i skärgårdarna. Man vill att frågan skall utredas. Herr Gustafson tyckte att skärgårdskommunerna kommit kläm. Enligt min mening ligger detta utanför det vi nu diskuterar. Båttrafiken i all ära, men de problemen bör nog lösas i annat sammanhang. Det finns möjlighet att ur anslaget till enskilt vägunderhåll få bidrag till båtoch färjetrafik, men framför allt är det en fråga som kommer att tas upp i den regionala trafikplanering som länsstyrelserna nu är i fullt arbete med. Vagnmilsersättnigen vill man i reservationen 6 höja redan nu till 3:50 och yrkar därför på ett högre anslag. Jag vill erinra om att så sent som i höstas höjdes på tilläggsstat beloppet från 2:50 till 3 kronor. Vi anser att detta belopp kan bibehållas. Det gäller bara tiden fram till augusti nästa år, och i vissa fall har högre ersättning redan nu utgått. Jag tror att anslagen räcker till för detta behov under nästkommande budgetår. Den sista reservationen skiljer sig från majoritetens skrivning så till vida att man vill ha förslagsanslag i stället för reservationsanslag. Vi anser för vår del att det av budgettekniska skäl är riktigare att ha reservationsanslag. Man får bättre översikt och en ram att hålla sig inom. Vi har också sagt att anslaget skall beräknas efter de behov som finns. Skulle mot förmodan pengarna inte räcka finns möjlighet till tilläggsanslag. I likhet med utskottsmajoriteten säger reservanterna att anslaget beräknas efter förändringar som gjorts i förhållande till reservationen. Socialdemokraterna har i sin strävan att uppnå enighet på flera punkter tillmötesgått olika motionärers yrkanden om ytterligare förstärkningar utöver propositionen. När vi ändå fått flera reservationer, får jag med hänvisning till det anförda yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall först ta upp vad utskottsmajoritetens talesman sade beträffande kollektivtrafiken i skärgårdarna. Herr Hjorth säger att frågan ligger utanför detta ämne. Ja, öarna ligger utanför fastlandet och det får de minsann känna på. När man nu ger något bättre understöd för olönsamma busslinjer, bör man inte glömma bort de människor som bor i skärgårdarna. Det finns ett speciellt skäl därtill som vi också uppmärksammat i reservationen. Man tar i detta sammanhang bort det extra skatteutjämningsbidrag som hittills utgått till vissa kommuner för trafikförsörjningen. Vi har inte bara begärt en utredning utan vi har begärt förslag till höstriksdagen som gör att skärgårdskommunerna här skall kunna få stöd i enlighet med grunder liknande dem som gäller för busstrafiken. Jag tycker att detta krav är mycket rimligt. Det förslag som vi kom med om att Gotland skulle komma i åtnjutande av samma regler som gäller för det inre stödområdet är också mycket välmotiverat. Nu säger herr Hjorth att Gotland får mera än vad som angavs i propositionen. Det är inte därför att det är Gotland utan därför att man i princip nu följer bussbidragsutredningens förslag. Det bestämdes till 50 procent. Vi anser att det här finns utomordentligt starka skäl för att Gotland skall få 75 procent av bidraget. I fråga om vagnmilsersättningen tycker vi att det nuvarande anslaget är alldeles otillräckligt. Det förhållandet att utredningen tagit lång tid skall inte kommunerna behöva lida för. De skall inte behöva uppleva att de inte får ett något så när rimligt stöd för sin busstrafik. Sedan kommer vi, herr talman, in på intressantare saker. Det gäller kostnadstäckningskravet. Herr Magnusson i Kristinehamn påpekar att de flesta remissinstanser vill ha detta krav. Ja, men det tyckte de också vid den tidpunkt då herr Magnusson lämnade in sin motion. Det finns starka skäl att ta bort kostnadstäckningskravet. Det finns administrativa skäl, och man kan även ange det skälet att kommunerna ändå får betala en så stor del av underskottet. Vi kommer sedan, herr talman, till frågan om det statliga stödets storlek. Både herr Magnusson och utskottsmajoritetens talesman säger att man här går i linje med vad busstrafikutredningen föreslagit, men det gör man inte. Utredningen talar inte om högst 50 procent eller högst 75 procent utan säger att bidrag skall utgå med 50 respektive 75 procent. Då säger herr Hjorth: Ja, men det är ju samma siffror och då borde man i stort sett vara nöjd, eftersom båda parter säger 50 och 75 procent. Men observera att högst 50 procent kan vara 35 procent, men säger jag 50 procent är det också 50 procent. Det är en väsentlig skillnad. Om man vill göra gällande att det inte finns några risker för detta, vill jag peka på det exempel jag tog när det gällde bidrag till drift av kommunala gator och vägar 1972. Där utgår bidrag med 95 procent, men statsrådet förvandlade förslagsanslaget till ett reservationsanslag och sänkte dessutom bidraget med 15 miljoner kronor. Kommunerna blev alltså lurade på 15 miljoner kronor år 1972. De fick inte heller ut 95 procent utan en mycket lägre procentsats. Det är det som är det allvarliga i sammanhanget. Detta att man inte utan vidare vågar säga ifrån att då procentsatserna höjs också anslagsbeloppet måste höjas gör att man blir ännu mer tveksam om vad som ligger bakom. Nu säger herr Hjorth att jag brukar bli så tacksam när jag får stöd av herr Magnusson i Kristinehamn, och jag har ingenting emot det. I detta fall hade dock de tre oppositionspartierna å ena sidan och vänsterpartiet kommunisterna å andra sidan utan någon som helst kontakt eller överläggning kommit fram till samma ståndpunkt i de två viktiga avseenden som jag har nämnt. Det fanns alltså majoritet för att kommunerna skulle få ett högre bidrag än vad de kommer att få enligt majoritetens förslag. Det fanns de facto en sådan majoritet i utskottet. Det var då socialdemokraterna ville ha bordläggning — det respekterar jag och förstår mycket väl. Sedan inledde de förhandlingar med herr Magnusson i Kristinehamn. Det var ett stort mysterium för oss varför han prutade på sin egen motion. Han yrkade avslag på det ena motionsyrkandet och prutade på det andra. Han kunde ju få igenom sina förslag. Nu har herr Magnusson i Kristinehamn lämnat en mycket intressant förklaring. Man väljer sina partners om man kan få vissa fördelar, säger han. Vilka fördelar har herr Magnusson fått genom denna uppgörelse? Den har skett på kommunernas bekostnad och inneburit nackdelar för dem. Det tycker jag inte är något efterföljansvärt sätt att uppträda.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg började med att tala om skärgårdstrafiken och menar att vi inte får glömma bort människorna på öarna. Det gör vi inte heller från socialdemokraternas sida. Men vi tycker ändå det är en viss skillnad på båtar och bussar och att den frågan hör hemma i det regionala trafikplaneringsarbete som pågår. Det är en stor och komplicerad fråga som man väl får försöka lösa i samband med de trafikförsörjningsplaner som nu görs upp både på regional och på lokal nivå. Herr Gustafson i Götteborg kom sedan in på förhållandena på Gotland och sade att starka skäl talade för det högre bidraget där. Jag kan inte finna det motiverat att ge Gotland det högre statsbidraget för sin trafik. Med samma berättigande kunde väl då också andra delar utanför det inre stödområdet ställa samma krav. På Gotland har man ju inte problem med stora avstånd, det är relativt nära till ett välutvecklat servicecentrum i Visby. Herr Gustafson tog också upp frågan om vagnmilsersättningen. Från år 1972 har det högre bidraget med 3 kronor per mil utgått, och i betydande utsträckning utgår redan nu ett ännu högre belopp. Jag kan inte finna någon anledning till ändring när vi står i begrepp att övergå till ett nytt system. Det blir sannolikt en omstrukturering i samband med övergången till det nya. En viss nödvändig sanering i branschen kunde kanske försvåras eller fördröjas om vi generellt gick in för ett högre belopp nu. Så var det kostnadstäckningarna. Det gäller här att verkligen tillvarata möjligheterna att samordna den allmänna resandetrafiken med särskilda transportuppdrag, t.ex. skolskjutsar, och få en god avvägning mellan trafikunderlag och trafikresurser. Man får på så sätt en rationellt utformad trafik. De förslagna kostnadstäckningskraven kan inte anses obilliga. De får också anses vara en viss press att få fram rationella trafiklösningar. Man kan också se det som en rättvisefaktor för att få likartade förhållanden i landet. Sedan kommer herr Gustafson i Göteborg återigen in på stödets storlek. Han säger att det är orättvist mot kommunerna. Jag vill inte påstå att man kan lägga in den tolkningen i detta. Vi tycker nog att dessa 50-75 procent skall utgå. Beloppets storlek överensstämmer med det bussbolagutredningen föreslog. Där hade man som utgångspunkt det här högre bidraget med 50 och 75 procent. Sedan vill jag understryka att man kommer att bygga anslagsbeloppen på de krav som kommer från kommunerna när man får göra upp de här trafikförsörjningsplanerna. Jag tror nog att herr Gustafson oroar sig alldeles i onödan. Slutligen kan herr Gustafson inte riktigt smälta att vpk gick med socialdemokraterna. Herr Gustafson får inte ge upp hoppet. Nästa gång är det kanske herr Gustafsons tur att få vpk :are med sig.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg ställde frågan om vad som ligger bakom att jag och socialdemokraterna i utskottet har kommit överens om en skrivning. Det verkar som om det inte tidigare hade förekommit i sådana sammanhang att dylika saker sker. Jag måste nog säga att under den tid jag varit med i riksdagen och även tillhört trafikutskottet så har jag kommit underfund med att det inte alls är ovanligt att sådana här saker inträffar. Det förekommer sammanskrivningar, och det förekommer också att man släpper på motionskrav. I detta fall tycker jag att skillnaden mellan utskottets skrivning och våra motionskrav inte är större än att vi med gott samvete kan följa utskottet. Det är riktigt som herr Gustafson i Göteborg säger att remissinstansernas yttrande fanns till förfogande när vi skrev vår motion. Vi tog hänsyn till vad Svenska kommunförbundet hade sagt. Det som var avgörande för vårt ståndpunktstagande när det gäller kostnadstäckningsgraden var ju vår grundsyn på trafikpolitiken: de trafikpolitiska åtgärderna skall inte utformas utifrån företagsekonomiska synpunkter utan med hänsyn till sociala aspekter. När vi sedan resonerat om detta har jag böjt mig för vissa saker som jag ändå tycker bör vägas in i sammanhanget. Man kan ha ett behov av ett visst påtryckningsmedel i de fall kommunerna inte bedriver sin trafik rationellt. Även om jag inte tror att detta är en allmän tendens hos kommunerna så kan det finnas sådana fall. Jag vill då poängtera det jag sade förut, att i de fall man inte når upp till kostnadstäckningsgraden kan man — om det anses nödvändigt — ändå få högre belopp. Jag vill också peka på vad herr Hjorth sade, att enligt de undersökningar som gjorts av bussbidragsutredningen så kom man fram till att den generella kostnadstäckningsgraden för bidragsberättigad trafik förut har legat på 70 procent. Det skulle faktiskt innebära att det finns en viss marginal här. Jag tycker alltså att jag kan motivera mitt ställningstagande. Jag tycker att det är riktigt att man väljer sina partners i politiska framträdanden. Kan man gemensamt uppnå framsteg genom att som nu åstadkomma förbättringar från propositionens skrivning så tycker jag att detta är bra.
Herr talman! Får jag först säga några ord med anledning av det som herr Hjorth anförde beträffande Gotland. Herr Hjorth säger att Gotland inte har de stora avstånden. Men det är ju ett mycket stort avstånd mellan Gotland och fastlandet, och det är väl inte obekant att detta förhållande har skapat utomordentligt stora problem på Gotland. Därför finns det anledning för oss att ta alldeles speciella hänsyn till situationen på Gotland. Man har där svårigheter med sin företagsamhet och över huvud taget med att få sin försörjning på ön, och vi har inte lyckats åstadkomma jämställdhet med oss för gotlänningarna när det gäller avstånden. Därför borde det vara rimligt att samma regler skulle gälla för Gotland som för det inre stödområdet när det gäller bussbidrag, framför allt med tanke på de — låt mig uttrycka det så — attentat som busstrafiken på Gotland varit utsatt för tidigare. Man hotade då med att lägga ner hela bussttrafiken. Det hade nämligen skett en kommunsammanslagning, så att Gotland blev en kommun, och då menade man att staten inte hade något som helst intresse för busstrafiken där. Detta hot har vi nu lyckats avvärja, men det finns fortfarande mycket stora skäl för att hjälpa Gotland. Jag har hört att socialdemokraterna givit ut en liten broschyr om Gotland, som jag tyvärr inte har haft tillfälle att läsa. Det sägs emellertid att man där räknar upp en hel del saker som man vill göra för Gotland. Tänk om man där hade kunnat ta med också detta! Då hade vi kunnat få det genomfört. Vidare säger herr Magnusson i Kristinehamn att det förekommer att man frånträder motionskrav. Javisst är det så. Om man inte kan få igenom allt vad man motionerar om kan man vara villig att kompromissa och nöja sig med att få en mindre del genomförd, om man kan få hjälp med det. Men jag har aldrig varit med om att ett parti som har motionerat om något och kan få igenom sitt krav därför att det finns en majoritet för det i utskottet säger: Nej, det här går inte an — nu måste vi pruta på vår motion för annars går den igenom. Jag tycker att partier skall väcka sina motioner i akt och mening att de skall kunna bifallas helt, inte att de skall känna sig föranlåtna att pruta ner sina krav bara därför att de hellre vill ha ett annat sällskap vid beslutsfattandet.